Herr talman! Jag har i mitt interpellationssvar klart tagit avstånd från tanken att jag i denna kammare offentligen skulle diskutera grunderna för registeranteckningarnas införande. Skälen härtill är alldeles uppenbara. Nu anför herr Hermansson att han inte vill få kännedom om alla dessa grunder utan att han vill veta om en viss speciell grund tillämpas. Över huvud taget kan man inte diskutera denna sak offentligen utan att förstöra det arbete, som denna verksamhet syftar till, eller göra det meningslöst. Det är därför omöjligt att gå in på någon eller några enstaka grunder. Men det viktiga, som jag har poängterat i mitt svar, är att man har skapat garantier för att dessa registeranteckningar inte får användas hur som helst. Det är inte polisen som bedömer, om anteckningen är av sådan art att vederbörande inte bör få anställning i exempelvis försvaret. Nej, polisen gör anteckningarna men det är lekmannarepresentanterna i rikspolisstyrelsen, som avgör om materialet skall få utlämnas till vederbörande myndighet. Det är sedan denna myndighet, som på eget ansvar har att bedöma om materialet är av den arten att vederbörande ändå kan anställas. Det är av ganska stor vikt att komma ihåg att vi har dessa garantier för att registren inte kan användas för obehöriga ändamål. När det gäller rövarhistorien om de säkerhetspoliser, som skulle ha legitimerat sig som sådana på en pastorsexpedition, vill jag bara säga att jag gärna skulle vilja se den säkerhetspolis, som legitimerade sig på detta sätt — om han nu över huvud taget har tillgång till några sådana legitimationshandlingar. Tiden är redan långt framskriden, och jag kan därför nu nöja mig med att till kammarens protokoll läsa in vad justitieombudsmannen har anfört i en skrivelse av den 5 december i år i anledning av att en enskild person hade vänt sig till honom på grundval av tidningsuppgifter från i somras. Det heter där: »Att särskild polisverksamhet skall bedrivas för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet är beslutat av Kungl. Maj:t och riksdagen. Att inom ramen för denna verksamhet förs polisregister i enlighet med lagen om sådant register är uppenbarligen helt i sin ordning. Jag har vid några tillfällen tagit del av registret beträffande vissa personer och ej kunnat finna annat än att det förs i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen om polisregister och meddelade instruktioner. Sekretesskäl hindrar mig från att besvara Eder fråga angående eventuella anteckningar om Eder. I hur stor omfattning och efter vilka metoder anteckning bör göras i ifrågavarande register är omdömesfrågor, om vilka delade meningar kan råda. Jag anser mig icke böra ingå på bedömning av de normer efter vilka dessa frågor avgörs av rikspolisstyrelsen annat än om de sätter enskild medborgares frioch rättigheter på spel. Den granskning av registret, som föranletts av Edra klagomål, har inte lett till antagande att så skulle vara fallet.»

Herr falman! Jag vill än en gång beklaga att justitieministern inte ansett sig kunna svara på den av mig ställda fråga, som var huvudsaken i min interpellation, nämligen huruvida den registrering vilken bedrivs av säkerhetspolisen bygger på eller innefattar medborgares politiska åsikter. Jag kan inte finna att justitieministern på något som helst övertygande sätt har visat att ett klart svar på denna fråga, såsom han framhåller, skulle för störa detta arbete eler göra det meningslöst. Läget är att vi fått en mycket omfattande diskussion i vårt land om detta problem. Det är möjligt att vissa grupper eller krafter anser att detta inte är bra; andra anser dock att det är nyttigt. Man kan emellertid inte komma ifrån att denna diskussion pågår, och i detta läge har det, som jag framhållit i min skrivelse till regeringen i somras och i interpellationen, hos stora grupper av människor uppstått oro för att säkerhetspolisens registrering och personalkontroHen bedrivs så, att den kränker de demokratiska frioch rättigheterna. Jag tror att det är ångeläget att regeringen ytterligare överväger den fråga jag ställt liksom också om det, även från dess egen synpunkt och med hänsyn till demokratiens prineiper, inte skulle vara viktigt att den svarade med ett klart ja eller nej. Jag vill också säga några ord om en sak som jag inte tog upp i mitt förra anförande. Justitieministern har i sitt svar hänvisat till det arbete som utförts av den s.k. parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. Jag tycker att det är positivt att ett sådant arbete bedrivs. Jag har en rad synpunkter på hur man skulle kunna få en bättre ordning med avseende på det diskuterade registreringsarbetet och skall gärna återkomma härtill. Men, herr talman, det finns and"| ra problem som också borde bli föremål för undersökning av en parlamentarisk kommission, nämligen alla de upprörande fall som redovisats i den offentliga debatten och som handlar om människor som hindrats få anställningar eller som avskedats från sina arbeten, tydligen enbart på grund av att de haft fel åsikter. Jag anser att dessa problem är så allvarliga, att de borde undersökas särskilt på liknande sätt som exempelvis inom Sandler-kommissionen. Jag vill alltså rikta en direkt vädjan till regeringen att ta initiativet till en sådan un dersökning och publicera resultaten i en vitbok.

Herr talman!

En sådan bedömningsgrund har herr Hermansson själv angivit i den skrivelse som han i juni i år riktade till statsministern — jag tror att han citerade den här i kammaren. Han framhöll i denna skrivelse, att myndigheterna självfallet har skyldighet att vidta åtgärder som är nödvändiga till försvar för det demokratiska statsskicket och för vårt lands oberoende. Jag vill gärna uttrycka den bestämda uppfattningen att just detta, att skydda det demokratiska statsskicket, är en exakt beskrivning av syftet med och uppläggningen av säkerhetspolisens arbete under de båda senaste årtiondena.

Jag vill också tillägga, att detta arbete enligt min mening under de givna förutsättningarna huvudsakligen utförts på ett sätt som förtjänar lovord och inte klander. Få stater i världen torde ha ett polisväsende, och även en säkerhetspolis, som i så hög grad, oavsett den demokratiska kontrollen som justitieministern redan talat om, ser på sin uppgift som en plikt att tjäna de fria, demokratiska, lagen respekterande medborgarnas rättssäkerhet. I få stater torde man vara så långtgående i sin respekt för vad den enskildes rättssäkerhetsintresse kräver i förhållande till statens säkershetsintresse som hos oss. Jag har sagt det tidigare, och jag vill gärna upprepa det, att i fallet Wennerström drevs denna hänsyn enligt min mening för långt på olika plan. Men det är en sak. En helt annan är i vilken utsträckning de huvudprinciper som fastställts för säkerhetspolisens verksamhet behöver vara hemliga, vilket de alltså nu är. På den punkten kan jag av naturliga skäl inte gå längre än vad justitieministern gjorde i dag. Det är en fråga som prövas inom den här åberopade utredningen, som ganska snart blir färdig. Herr Hermansson får ge sig till tåls till dess. Detta hindrar emellertid inte att jag ändå i anledning av herr Hermanssons interpellation vill göra några andra reflexioner som också rör detta problemkomplex. En central fråga i dessa sammanhang berörde herr Hermansson i sin interpellation med följande ord: »Men de har däremot icke rätt att i detta syfte kränka den demokrati som skall värnas. Det är oklokt och skadar tilltron till statsstyrelsens demokratiska lödighet om åtgärder vidtas som bland vissa medborgargrupper skapar oro för att de demokratiska frioch rättigheterna beskärs.» Herr talman! De problem som denna centrala fråga berör tror jag belyses bättre, om frågan ges en form som på ett tydligare och mera relevant sätt än herr Hermanssons formulering talar om vad det verkligen gäller. Och då blir frågan: Skall den demokratiska staten i alla sammanhang vara tolerant även mot de intoleranta? Skall den avstå från all beredskap för försvar mot grupper som med icke-demokratiska medel vill kasta en äkta demokrati över ända? Mitt svar på den frågan är ett klart nej. Vi ger här i landet, och vi bör ge, individer och grupper vilkas pålitlighet gentemot en äkta demokrati med skäl kan ifrågasättas, delaktighet i de demokratiska rättigheter som de själva inte värderar på samma sätt som den alldeles överväldigande delen av de svenska medborgarna. Att vi därutöver skulle avstå från att försöka gardera oss mot knivhugg i ryggen på det samhälle och den samhällsordning som samma överväldigande majoritet vill leva i och under, är ett enligt min mening orimligt anspråk. Man kan säga att häri ligger demokratiens dilemma. Javisst! Men å andra sidan kan den kodex som vill lära att den yttersta hänsynsfullhet skall visas även mot de hänsynslösa leda till att de senare på ett odemokratiskt sätt i en kritisk situation tar herraväldet. Herr Hermansson har i detta sammanhang uppträtt — eller i varje fall försökt uppträda — som demokratiens riddare. Jag vet inte hur många gånger ordet demokrati i olika förbindelser förekommer i hans interpellation eller förekom i hans anförande i dag. Det är som om han genom att många gånger upprepa detta ord ville övertyga både sig själv och andra om att hans roll ji detta sammanhang är rimlig och äkta. Men i stället gör ivern på mig ett ängsligt och skrymtaktigt intryck. Jag tror inte att herr Hermansson är rätte mannen att lära andra kammarens ledamöter vad som är bra för demokratien i olika sammanhang eller vad som är bra när det gäller det verksamhetsområde som vi nu diskuterar. Jag sade nyss att säkerhetspolisen under de båda senaste årtiondena skött sitt arbete enligt de av regeringen givna förutsättningarna som ett led i totalförsvaret för den svenska demokratien. I det tryckta papper från justitieministern som är utdelat finns på slutet en kort men ganska vältalig motivering för att detta är nödvändigt och något av det upprepade justitieministern i dag. Jag tror att detta säkerhetspolisens sätt att sköta sitt arbete skulle bestyrkas, om större offentlighet kunde ges åt de huvudprinciper som reglerar arbetet. Jag hoppas att det skall bli möjligt, men jag understryker ännu en gång att frågan prövas. Uttrycket »under de båda senaste årtiondena» har jag använt med avsikt. Det är nämligen säkert riktigt att säga att det är en annan anda som präglar säkerhetspolisens verksamhet nu än under kriget. Det är angeläget att påpeka detta, tycker jag, eftersom en hel del av kritiken nu tycks utgå från att säkerhetspolisen sköts på ungefär samma sätt som under kriget. Så är inte alls fallet. Vi vet ju genom Sandler-kommissionen att den allmänna säkerhetstjänsten under kriget, som ju inte alls stod under samma demokratiska insyn och kontroll som nu, av trycket från det nazistiska Tyskland fick en viss slagsida så länge detta tryck kunde utövas. Säkerhetstjänstens syfte att vara ett led i totalförsvaret för den svenska demokratien grumlades då en del, kan man säga, ehuru inte så mycket som många vid den tiden, inklusive jag själv, ville tro. Kräver för övrigt inte rättvisan av oss, att vi just i detta sammanhang konstaterar att inte heller de svenska statsmakterna, regeringen och riksdagen, och inte heller en stor del av den svenska pressen visade någon hundraprocentig motståndskraft gentemot det nazistiska trycket under dess framgångs och övermods dagar? Den svenska statsledningen stod under hård press att bevilja ensidiga fördelar åt en pockande diktaturstat, och den gjorde det i viss mån. Det är inte så märkligt att återklanger av och paralleller till detta själva statsmakternas. beteende uppstod såväl inom säkerhetstjänstens område som inom många andra förgreningar av den statliga verksamheten. När det nazistiska trycket hade röjts undan ändrades ju allt detta, och det ändrades även för säkerhetspolisens del. Jag vill gärna ännu en gång, herr talman, upprepa att under de två senaste decennierna har säkerhetspolisen strävat att fylla sitt syfte att vara ett led i totalförsvaret för vår demokrati och ingenting annat. Detta betyder natur Higtvis: inte att det skulle vara omöjligt att förbättra reglerna för dess verksamhet ytterligare och kanske även den parlamentariska insynen. Jag hoppas att dessa önskemål skalt kunna bli uppfyllda, vilket ju skulle ligga i linje med "de strävanden som präglar rättssäkerhetens ärliga vänner. Låt mig, herr talman, tillägga att jag också har en annan förhoppning. Den svenska regeringen och den svenska säkerhetspolisen utsätts. nu för en helt annan sorts tryck, låt vara ett mycket svagare tryck, än det som förekom under kriget. Detta tryek kommer från helt annat håll än den dåvarande tyska nazismens. Men lika fullt är det fråga om ett tryck som syftar till att så gott det går undergräva vår demokratis totalförsvarsberedskap, på detta område. Min andra förhoppning är därför, herr talman, att regeringen inte låter sig pressas till åtgärder som underminerar den beredskapen.

Herr talman! Herr Wedén ogillar att jag har tagit upp denna fråga om säkerhetspolisens verksamhet till debatt här i kammaren. Ja, varför har då ingen annan ledamot av denna kammare eller medkammaren tagit upp frågan? Varför har inte herr Wedén själv gjort det? För Övrigt tror jag inte det är herr Wedéns uppgift att avgöra vilken ledamot av riksdagen som har rättighet att ta upp den ena eller andra frågan. Den där skolmästaraktiga attityden tycker jag att herr Wedén snarast skulle lägga bort. Jag skall heller inte gå in på herr Wedéns personliga otidigheter. De dömer sig själva. Och de gör verkligen inget starkare intryck därför att de framförs med en mycket hög röst. Jag vill säga följande till herr Wedén. Så fort det här i kammaren framförs kritik från demokratiska utgångspunkter framträder herr Wedén — inte för att instämma i kritiken utan för att söka vifta bort den. En vanlig metod är därvid att han ifrågasätter det demokratiska sinnelaget hos den som framför de kritiska synpunkterna. Så gjorde exempelvis herr Wedén förra året, när vi här i kammaren diskuterade bristfälligheter i läroböckernas framställning av nazismen. Herr Wedén borde inse att detta konsekventa framträdande från hans sida har den objektiva effekten att det försvårar åtgärder mot odemokratiska företeelser. Herr Wedéns inlägg här i dag gör honom dessutom olämplig att vidare deltaga i den granskning av säkerhetstjänstens verksamhet som den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären utför. Herr Wedén har uppenbarligen icke den opartiska inställning som krävs för ett gott utredningsarbete på detta område. Herr Wedén vill ha en åsiktspolis. Det tror jag inte att majoriteten av det svenska folket vill ha.

Herr talman! Jag beklagar om mitt röstläge stört herr Hermansson eller någon annan av kammarens ledamöter. Jag har inget minne av att jag med herr Hermansson diskuterat läroböckers framställning av nazismen. Men det kan vi kanske klara upp i ett annat sammanhang. Vad det nu gäller är den föreliggande frågan. Och då vill jag gärna säga, herr talman, att jag självfallet inte bestrider herr Hermanssons rätt att ta upp denna fråga — det kan jag inte heller. Men jag kan sammanfatta vad jag reagerar mot på följande sätt. Det föreföll mig som om herr Hermansson agerade såsom hade han full lärarkompetens i ämnet demokrati — en kompetens som kunde jämföras med herr Erlanders eller herr Ohlins eller herr Hedlunds eller herr Holmbergs. Enligt min mening har herr Hermansson ännu inte förvärvat någon sådan kompetens, och jag tror det kommer att dröja länge innan han gör det — om han ens någonsin kan förvärva denna kompetens.

Herr talman! Kammarens tid kommer nu en stund att tas i anspråk för att behandla ett förslag från regeringen om skärpning av beskattningen på egnahem. Förslaget innebär att en progressiv beskattningsform införs vid beräkning av inkomst från villafastigheter. Sålunda skall vid inkomstdeklarationen upptagas som inkomst ett belopp av 2 procent på villor med ett taxeringsvärde upp till 100 000 kronor, 4 procent mellan 100 000 och 200 000 kronor samt 8 procent å villor med ett taxeringsvärde över 200 000 kronor. Före år 19353 beskattades dessa villor som annan fastighet. Nämnda år infördes emellertid en schablonmetod. Motivet härför var att man ville förenkla skattesystemet och undvika skatteproeesser. Nu anser man emellertid att ieke önskvärda verkningar uppstår genom sehablonmetoden. Efter vwissa stickprovsundersökningar i mindre skala säger sig den av finansministern tillsatta utredningen ha funnit fall där förlustaydragen varit väl stora. Man klagar vidare över att ett avdrag för en större inkomsttagare betyder mera än för en mindre, men detta är väl ett självklart resultat av vårt progressiva skattesystem. Man borde i stället rikta kritiken mot detta. Det var nämligen detta skattesystem som för några år sedan tvingade finansministern att framlägga ett förslag om rätt till frivillig särbeskattning, som får allt större betydelse ju högre inkomst vederbörande har. Detta visar hur angeläget det är att vi får en ordentlig reducering av våra marginalskatter som nu är en realitet för de flesta människor i vårt land och vilkas verkningar växer i takt med penningvärdeförsämringen. När sehablonmetoden infördes, vilket innebar att rätten till aydrag för reparfationer å egnahem borttogs, motsatte sig högerpartiet detta förslag. Vi ansåg nämligen att kravet på likformighet och rättvisa vid beskattningen inte kunde uppfyllas. Ett flertal remissinstanser har nu avstyrkt de föreslagpa ändringarna i sechablonbeskattningen. Riksskattenämnden anser bl.a. att den föreliggande utredningen inte kan läggas till grund för en lagstiftning. Återigen genomförs sålunda ett skatteförslag som av sakkunskapen hårt kritiseras, och den stora flora av egendomliga skattelagar som under de senaste åren sett dagens ljus kommer att ytterligare utökas. Riksskattenämnden anser också att förslaget från fiskalisk synpunkt har ringa intresse och ifrågasätter om det med hänsyn härtill är klokt att nu krångla till lagstiftningen och öka svårigheterna för skattebetalarna och taxeringsmyndigheterna. Man påtalar även de icke obetydliga komplikationerna i blanketthänseende. Av de avstyrkande remissvaren framgår också att utredningen befunnits alltför bristfällig på många områden, Således har utredningen inte gjort några undersökningar för att klarlägga i vilka lägen och i vilken omfattning tillämpningen av schablonregeln med nu gällande procentsats avviker från det genomsnittliga reella nettot på olika villatyper. Vidare har inga undersökningar gjorts på kostnadssidan. Beträffande räntedelen så är väl denna känd, men det torde inte heller vara obekant att kostnaderna för underhåll har ökat kraftigt. Detsamma är förhållandet med de avgifter av olika slag som en fastighetsägare har att erlägga. Vidare har inga klarläggande utredningar i varje fall gjorts över boendekostnaderna i allmänhet, vilket skulle ha sitt intresse med hänsyn till den omfattande generella subventionspolitik som bedrivs när det gäller hyreshus. Det torde vara allmänt bekant att det blir dyrare att bo i ett eget hem, men människor avstår tydligen gärna från andra fördelar för att kunna bo bättre. Ett av motiven till förslaget är att taxeringsvärdena inte skulle stå i överensstämmelse med saluvärdena. Taxeringsvärdena skall, som riksskattenämn den framhåller, grundas på en försiktig värdering av fastigheterna. Häri ligger förklaringen till att vid försäljning priserna ligger över taxeringsvärdena. Överpriserna blir relativt sett större för villor i de lägre prisklasserna än för de dyrare villorna, vilket framgår av remissyttrande från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Därför torde en högre inkomstprocent för de dyrare husen sakligt sett inte kunna motiveras med hänsyn till taxeringsvärdena. Hur det än förhåller sig med taxeringsvärdena, är det orimligt att skapa en ny lag därför att en förordning i annat sammanhang inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Allvarliga principiella invändningar måste även riktas mot förslaget, som innebär att vi tillskapar en dubbel progressivitet i inkomstbeskattningen. Det är inte nog med att vi redan har en hård progressiv inkomstbeskattning, utan nu vill man även att beskattningsunderlaget skall bestämmas efter en progressiv skala, vilket medför orimliga konsekvenser för skattebetalarna. Högerpartiet kan av denna anledning inte medverka till en lagstiftning som helt avviker från tidigare tillämpade principer. Egentligen talar allt för ett avslag på propositionen. Vi har emellertid inte föreslagit detta utan i stället framlagt ett motförslag. Av praktiska skäl anser vi att de mindre egnahemmen med taxeringsvärden upp till 123000 kronor fortfarande kan beskattas enligt den nuvarande schablonmetoden, varvid intäkten bestäms till 2 procent av taxeringsvärdet. För villor med taxeringsvärden över 125 000 kronor anser vi en återgång till den konventionella metoden vara lämplig, d.v.s. att ifrågavarande villor beskattas på samma sätt som annan fastighet. Detta kan inte anses medföra några större besvär för taxeringsmyndigheterna, eftersom det inte rör sig om mer än cirka 12 000 villor. Värdet av bostadsförmånen skall då beräknas efter ortens pris, och avdrag skall göras för kostnaderna. Därmed får vi en rättvis beskattning, en beskattning på den verkliga inkomst som vederbörande haft och inte på någonting annat. Det progressiva beräkningssätt, som propositionen syftar till och som även utskottsmajoriteten anslutit sig till, innebär att man kräver skatt på en inkomst som vederbörande aldrig uppburit. Man kräver helt enkelt att skatt skall betalas på inkomst av kapital som vederbörande möjligen någon gång i framtiden skulle kunna tillgodogöra sig. Med hänsyn till att vi inom högerpartiet anser att man på vår skattelagstiftning måste ställa kravet att beskattningenisker efter bärkraft,likformigt och rättvist, kan vi inte acceptera förslaget. Vi finner det också felaktigt att skärpa beskattningen för dem som har skaffat sig ett eget hem. Motiven för att de så har gjort kan vara många. Det kan vara att man har stor familj med många barn eller det kan vara en önskan att ta hand om gamla föräldrar. Det är inte ett uttryck för lyxliv, som man tycks förutsätta i propositionen. Den familjen får säkert avstå från mycket annat. Vi anser att samhället i stället bör vara tacksamt mot sådana medborgare.

Det skulle förvåna mig, om det alltjämt funnes majoritet för detta förslag trots den hårda kritik som det utsatts för. Om propositionens förslag trots allt bifalles av riksdagen, hemställer vi att ikraftträdandet uppskjutes åtminstone ett år eller till den 1 januari 1968. Vi anser nämligen alt det måste vara rimligt, att de människor som drabbas av de nya reglerna och som därigenom kanske blir nödsakade att sälja sina villor, får tid på sig för försäljning och anskaffning av ny bostad. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservation I. Därest kammaren bifaller Kungl. Maj:ts förslag, ber jag att få yrka bifall till reservation III, vari föreslås att ikraftträdandet uppskjutes.

Herr talman! I den proposition vi nu behandlar föreslås ändrade inkomstregler vid beskattning av fastighet, vilken taxeras som annan fastighet och för vilken inkomsten framräknas genom en schablonmetod. Denna schablonmetod tillämpas enligt föreskrifterna i 24 8 2 mom. kommunalskattelagen på fastighet som inretts till bostad åt en eller två familjer, d.v.s. på flertalet villafastigheter. Metoden har tillämpats fr.o.m. 1955 års taxering. Dessförinnan gällde den konventionella metoden, som då tillämpades för alla slag av annan fastighet. Övergången till schablonmetoden motiverades i första hand med att den medförde en betydande förenkling av deklarationsoch taxeringsförfarandet. Erfarenheterna i det avseendet kan även sägas vara goda. Man måste också erkänna att vi genom schablonmetoden dessutom fått en rättvisare beskattning. En princip som fastslogs vid införandet av schablonmetoden var att beskattningen borde avse räntan på det kapital som nedlagts i fastigheten. Denna princip har emellertid under den tid som metoden tillämpats minskat i betydelse, och detta gäller i första hand för de villor som man i egentlig mening avser med benämningen egnahem. För dessa fastigheter har i stället de beräknade bostadskostnaderna — man har därvid jämfört med kostnaderna för andra liknande bostäder — kommit att bli avgörande för beskattningen. Detta har också på sitt sätt markerats vid de två tillfällen under denna period som fastighetstaxering ägt rum, varvid inkomstprocenten sänkts för att bostadskostnaderna inte skulle öka alltför kraftigt på grund av höjningen av taxeringsvärdena. Denna bedömning har gjorts oberoende av att räntan under den gångna tioårsperioden som bekant har höjts med 100 procent. Annorlunda förhåller det sig beträffande större fastigheter, de s.k. lyxvillorna. Frågan om skärpt beskattning av dessa aktualiserades i proposition nr 30 till 1965 års riksdag. Departementschefen uttalade där att när det gäller villor, som i fråga om storlek och utförande klart faller utanför det normala egnahemsbegreppet, är förhållandet i viss mån ett annat. För dylika fastigheter kunde det, enligt departementschefen, vara motiverat att tillämpa och hålla fast vid den ursprungliga principen, nämligen att den inkomst som beskattas skall motsvara en skälig förräntning på det kapital som fastigheten representerar. Det kunde därför finnas fog för särskilda beräkningsgrunder för olika slag av en och tvåfamiljsfastigheter. Frågan har sedermera prövats av sakkunniga — villabeskattningsutredningen — som stannat för införande av en differentierad villaschablon. Det riktiga i denna princip kan självfallet diskuteras. Om man förutsätter att fastighetsvärdena är riktigt avvägda blir det ingen större skillnad mellan större och mindre villor. Men eftersom efterfrågan på mera kostnadskrävande bostäder är mindre, relativt sett, så finns det ändå en viss olikhet. Den egentliga orsaken till de förmånligare bostadskostnaderna för större villor är väl närmast att finna i det faktum att villorna är belånade och att underskotten får avdragas i deklarationen. Vid inkomstberäkning enligt schablonmetoden får avdrag göras för gäldränta. Om denna gäldränta plus det extra avdraget på 200 kronor samt eventuell tomtavgäld överstiger procentberäknad inkomst å fastigheten kan betydande underskott uppstå. Det är uppenbart att det endast är stora inkomsttagare som har möjlighet att hålla sig med så kostnadskrävande bostäder att de får möjlighet att åtnjuta de skattelättnader som åstadkommes genom dessa större avdrag, som ju är särskilt gynnsamma för de större inkomsttagarna på grund av progressiviteten i den statliga beskattningen. Det är enligt vår mening av rättviseskäl inte godtagbart att så blir fallet. Frågan borde givetvis omprövas i syfte att begränsa avdraget för underskott på berörda lyxvillor. De sakkunniga har ju också varit inne på den tanken och därvid resonerat om ett högsta avdrag uppgående till ett belopp som vore dubbelt så stort som den framräknade inkomsten. Denna väg har inte ansetts vara framkomlig eftersom gäldränta i övrigt i princip är avdragsgill vid beskattning. Andra vägar har också varit aktuella, men inte heller dessa har ansetts framkomliga. Utredningen har således fastnat för den differentierade schablonmetoden som också innefattas i föreliggande förslag. Vi är beredda att acceptera denna, men vi kan inte acceptera den nedre gränsen för skärpt beskattning som enligt propositionen skulle dras vid 100 000 kronor. Enligt en PM från statens institut för byggnadsforskning angående låneunderlag och produktionskostnader för genomsnittsproduktionen av gruppbebyggda hus under andra halvåret 1964 har kostnaderna uppgått till 127 300 kronor. Villabeskattningsutredningen har därför vid sitt val stannat för gränsbeloppet 125000 kronor. Om man ser på utvecklingen efter den tidpunkt som dessa uppgifter avser finner man att — enligt uppgifter jag nu fått — motsvarande kostnader under det första halvåret 1966 ökat till 139 400 kronor. Självfallet betyder detta att en mycket snabb kostnadsutveckling för när varande sker. Det individuella egnahemsbyggandet är säkert dyrbarare och var även dyrbarare under andra halvåret 1964. Det måste vara riktigt att dra en gräns, som inte medverkar till att det uppstår någon tveksamhet hos den som avser att planera och själv bygga egnahem. Om :byggnadskostnaderna därutöver stiger med kanske en procent per månad, kommer man ganska snart i kontakt med den här redovisade gränsen, varvid tveksamheten för många blir än större, eftersom de ställer sig frågan vad som hinner hända fram till nästa fastighetstaxering. Om denna utveckling fortsätter måste de räkna med en ytterligare ökad byggnadskostnad, som påverkar taxeringsvärdena.

Herr talman! Herr Boo försökte göra gällande att det förslag som jag presenterade för en stund sedan inte skulle ta hänsyn till bärkraften. Jo, herr Boo, det är just vad det gör. Vi har föreslagit att schablonbeskattningen skall gälla för de mindre egnahemmen, alltså upp till 125000 kronor, vilket innebär att inkomsten skall tagas upp till 2 procent av taxeringsvärdet. Detta måste anses vara en fördelaktig beskattningsform för mindre egnahem. Beträffande fastigheter med taxeringsvärde över 125 000 kronor har vi föreslagit att värdet av bostadsförmånen tages upp till sitt verkliga värde. Härifrån får sedan dragas kostnaderna. Därigenom åstadkommes en rättvis beskattning som tar hänsyn till bärkraften. Det förslag som herr Boo och centerpartiet ställt sig bakom innebär att man frångår kravet på rättvisa och bärkraft. Det förslaget kan nämligen få de verkningarna att skatt tages ut på en inkomst som vederbörande inte har haft. Beträffande gränsdragningen uppstår samma problem vilket förslag vi än tar. Det kommer att bli samma problem för taxeringsmyndigheterna när de skall fastställa om en fastighet skall taxeras till över eller under 100 000, 125 000 eller 200 000 kronor. Herr Boos kritik drabbar alltså precis lika mycket hans eget förslag.
Herr talman! Jag påpekade i all blygsamhet den mindre logiska utformningen av förslaget i högerreservationen. Herr Magnusson i Borås säger att högern vill utforma skattelagstiftningen så att den verkar enligt bärkraftsprincipen. Går bärkraften precis vid ett taxeringsvärde på 125 000 kronor, herr Magnusson? Det är enligt min mening orimligt att påstå det. Det är här som högerförslaget innebär en kullerbytta: det bryter principen med en gång. Om man skall följa bärkraftsprincipen, skall man självfallet yrka på att den konventionella metoden skall gälla alla egnahem och icke en viss grupp av desamma.
Herr talman! Jag måste erinra herr Boo om att jag tydligt och klart i mitt första anförande framhöll att vi av prakjiska taxeringsskäl har fastnat för att egnahem upp till 125 000 kronors taxeringsvärde skall taxeras efter schablonmetoden. Detta är anledningen till att vi har föreslagit denna gränsdragning.

Herr talman! Det är kanske onödigt att herr Magnusson i Borås och jag tar upp en debatt innan diskussionen i övrigt hunnit komma i gång. Jag vill bara framhålla att vad jag påpekade var en ologisk uppläggning av högeralternativet i denna fråga. Detta kan herr Magnusson inte komma ifrån, ty om han håller så benhårt på bärkraftsprincipen även för villorna över 125 000 kronor skulle han självfallet ha hållit lika hårt på den för dem som har en villa med lägre taxeringsvärde.

Herr talman! Det råder relativt stor enighet om att villabeskattningen, såsom den för närvarande är ordnad, inte är tillfredsställande. Skillnaden i hyreskostnader mellan vanliga hyresgäster och villaägare är uppenbar. Hur beskattningen lämpligen bör vara utformad är inte någon lätt fråga. Att avskaffa t.ex. avdragsrätten för gäldräntor vore enligt min mening att slå in på en klart felaktig väg. Någon form av schablon sådan som den i propositionen föreslagna är måhända den minst dåliga av de lösningar som kan presteras, men jag vill gärna säga ifrån i denna kammare att lösningen inte är idealisk. Redan en sådan omständighet som att vid beskattningen ingen hänsyn tas till behovet av en större eller mindre bostad, beroende på skiftande familjestorlek, ger anledning till tveksamhet. Trots betänkligheterna anser jag att intresset av att något görs i denna fråga väger över, och detta är orsaken till att jag inte går emot huvudtankarna i propositionen. Det finns däremot på en bestämd och viktig punkt anledning att starkt rea gera mot propositionens förslag. Det gäller den beloppsgräns, där en skärpning av beskattningen skall inträda. Enligt villabeskattningsutredningens förslag vore 125000 kronor. därvid en lämplig gräns. Detta belopp går finansministern ifrån och föreslår en reducering till 100 000 kronor. Propositionens motivering härför är inte särskilt övertygande. Finansministern anför på denna punkt att den favör, som villaägarna åtnjuter genom att ett visst kapital i villan inte blir räntebeskattat, är tillräckligt stor redan om gränsen dras vid ett taxeringsvärde av 100000 kronor. Det är alltså därvidlag bara fråga om ett tyckande. Detta är egentligen hela motiveringen i propositionens förslag på denna punkt, och den är enligt mitt förmenande alltför bräcklig för att utredningens ståndpunkt med anledning härav skall kunna frångås. Bevillningsutskottets . majoritet framhåller att om man frångår 125 000 kronor och räknar med en gräns vid 100 000 kommer den skärpta beskattningen åtminstone i någon mån att träffa villafastigheter som är belägna utanför storstadsregionerna. Omvänt kan man påpeka att vid en sänkning till 100.000: kronor kommer just i storstadsregionerna helt normala villor att drabbas i mycket stor utsträckning. Utredningen grundar sina slutsatser på fastighetsvärden som erhållits under våren: 1965. Skulle någon justering därefter göras borde den närmast ske i motsatt riktning. Folkpartiet kan inte med 'verka till att en stor grupp villor som måste betraktas som normala villor utan någon söm helst lyxkaraktär blir föremål för :skatteskärpning. Det måste finnas mycket starka skäl för att frångå en utrednings ställningstagande, men några sådana skäl har inte anförts vare sig av finansministern eller bevillningsutskottets majoritet. För att så långt som möjligt skydda s.k. egnahem från en skatteskärpning vill folkpartiet stöd ja utredningens förslag om gräns vid 125 000. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr HH. Tillsammans med centerpartisterna och övriga folkpartister i utskottet har jag avgivit en blank reservation, nr IV, som gäller ikraftträdandebestämmelserna. Det är av rent tekniska skäl som vi inte står under reservation nr III. Denna tekniska komplikation kommer emellertid inte att hindra mig från att här i kammaren rösta på reservation nr III Det är enligt min mening ett rimligt krav att villaägarna får skälig tid att överväga sin nya situation. Om de vid planering av sin bostadssituation tagit hänsyn till skattereglernas konstruktion kan ingen klandra dem därför, och det är enligt min åsikt närmast en hederssak att nu bereda dem möjlighet att tänka om och göra en ny planering utifrån de nya utgångspunkter som dagens beslut eventuellt kan medföra. Jag ber, herr talman, att på denna punkt få instämma i herr Magnussons i Borås yrkande.

' Herr talman! Villaägaren skall i dag betala inkomstskatt för 2 procent av fastighetens taxeringsvärde efter en scHablonmetod som vi tidigare Har talat om och som infördes 1953. Så lågt taxérar man den naturainkomst som det innebär att bo i egen villa. Å andra sidan får emellertid villaägaren: göra avdrag för räntorna på inteckningslånen och detta motsvarar för den vanliga villaägaren i regel mer än 2 procent av taxeringsvärdet. Villaägaren får alltså en skattelindring och detta även sedan han slutamorterat sitt lån. Om han nämligen hade satt in pengarna på bank eller placerat dem i obligationer skulle det ha blivit skatt på avkastningen. Övergången till schablonmetoden berodde på att man ville förenkla beskattningen av villor. Den tidigare konventionella metoden med rätt till. avdrag för olika kostnader vållade nämligen, som säkerligen alla minns, besvär och svårigheter såväl för de skattskyldiga som för taxeringsmyndigheterna. Metoden gav upphov till många processer i frågor om hyresvärden, reparationskostnader, grundförbättringar o.s.v. Med schablonmetoden ville man också av rättviseskäl beskatta räntan på i fastigheten nedlagt kapital. Det råder väl nu ganska allmän uppfattning om att metoden från förenklingssynpunkt har blivit en stor framgång. Remissinstanserna tycks vara eniga om det. De önskar ingen återgång till den konventionella metoden. Man kan väl säga att högerns förslag i det avseendet därmed har spolats. Däremot har utvecklingen rörande beskattning av kapitalräntan inte blivit den väntade. När schablonmetoden infördes, sattes procenttalet till 3. Den siffran var inte tillyxad på en höft, utan den var baserad på undersökningar rörande olika gruppers faktiska bostadskostnader. Riktmärket var att skatten skulle vara neutral i förhållande till valet av bostadsform. Normalt skulle skatten varken stiga eller sjunka, när en person flyttade från en hyreslägenhet till en villa. När dessa 3 procent fastställdes låg procentsatsen i paritet med riksbankens diskonto, men sedan dess har det allmänna ränteläget stigit kraftigt.

Därmed ville man förhindra att de höjda taxeringsvärdena slog igenom i skatten. Men följden av dessa sänkningar har blivit att villaägarna som grupp gynnats i jämförelse med alla dem som bor i hyrda lägenheter. När schablonmetoden infördes underströk man starkt nödvändigheten av att få taxeringsvärden som låge så nära saluvärdena som möjligt. Sedan metoden tillämpats en viss tid i praktiken och man fått se verkan därav skulle man försöka utröna om metoden gav ett nöjaktigt resultat med hänsyn till taxeringsvärdena. När det nu anmärkes på att riksdagen tidigare har sänkt procenttalet för att motverka höjningen av taxeringsvärdena, så är detta riktigt, men jag vill erinra om att vid den senaste sänkningen förra året uttalade departementschefen att den gällde för normalvillorna. Stora villor av lyxkaraktär och med hög standard fölle utanför det normala egnahemsbegreppet, sade departementschefen; för dem funnes det fog för en annan beräkningsgrund. Riksdagen tog heller inte avstånd från detta uttalande. Samtidigt annonserade departementschefen en utredning i denna fråga, och det är den som ligger till grund för propositionen. Av utredningen framgår bl.a. att det höjda ränteläget har medfört betydande skattelättnader för ägare av villor i så kallad lyxklass samt att taxeringsvärdena ligger avsevärt under saluvärdena. Den schablonberäknade inkomsten utgör därför regelmässigt en mycket ringa del av ränteutgifterna, säger utredningen, och därför får villaägarna möjlighet att från inkomster av annat slag yrka avdrag för underskott på villorna. Detta förhållande utgör numera en så väsentlig faktor att det medräknas när man diskuterar köp eller försäljning av villor. Det har med andra ord blivit ett försäljningsargument vid villaaffärer. Utredningen framhåller att sådana villor som utgör stora belåningsobjekt med hänsyn till värdet visar förhållandevis större underskott än andra villor. Ränteutgifterna för villaägarna är ju i realiteten hyra för bostad och sålunda att hänföra till levnadskostnader. För levnadskostnader får man i princip inte göra avdrag enligt vår skattelagstiftning i övrigt — det brukar vi konsekvent vägra att vara med om. Men ägare av enoch tvåfamiljsfastigheter får på detta sätt i motsats till hyresgäster möjlighet att vid beskattningen göra avdrag för en väsentlig del av sina hyreskostnader, alltså av sina levnadskostnader. Utredningen visar att av det totala antalet villafastigheter med permanenta bostäder, alltså 550 000, hade cirka 350 000 underskott och cirka 200 000 nettoinkomst. 350 000 villaägare kan alltså i vårt land i dag föra in ett underskott på fastigheten i avdragskolumnen på deklarationsblanketten. Om de i stället hade placerat detta kapital i aktier och obligationer, hade de inte haft denna möjlighet — då hade de haft högre skatt än vad de i dag får. Man kan konstatera, säger utredningen, att det existerar underskott på mellan 30000 och 40000 kronor och att avdrag på mellan 10 000 och 15 000 kronor inte är ovanliga för villor med taxeringsvärden på 200 000—250 000 kronor. Det förekommer alltså från annan inkomst, som villaägare har, avdrag för underskott på upp till 40 000 kronor. Nettointäkten för alla villor var endast 52 miljoner kronor, men underskottet var 337 miljoner kronor. Villor med taxeringsvärde över 50 000 kronor, säger utredningen, är belånade till cirka halva taxeringsvärdet, och belåningen ökar med stigande inkomster för villaägarna. Herr talman! Att detta inte är tillfredsställande torde ju vara uppenbart, och alla tycks också vara ense om det orimliga i att högre inkomsttagare skall bo billigare än lägre inkomsttagare trots att de bor i exakt lika stora villor och har exakt lika stora byggnadslån. Men gäldränteavdragen får ju också konsekvenser i det avseendet att de bidrar till en höjning av fastighetspriserna, och det kanske de bör erinra sig som talar om att man enbart fördyrar bostadskostnaderna genom denna pro position. Det är inte ökningen av skatteunderlaget som är det primära motivet för propositionen — det gäller ju inte mer än 8 miljoner, 6 till staten och 2 till kommunerna — utan det är ett försök att stävja dessa otillbörliga ränteavdrag som innebär betydande bostadssubventioner åt de största inkomsttagarna. Samtidigt vill man stävja byggandet av lyxvillor — pengarna och arbetskraften kan sannerligen användas bättre i dessa dagar. Nu kan naturligtvis även andra metoder användas — jag skall inte gå in på dem. Jag har redan sagt att den konventionella metoden är helt förkastad. Det är bara några inom högern, skulle jag tro, som håller på den. Alla remissinstanser tycks vara ense om att vi inte kan återgå till den metoden. Man skulle också kunna slopa eller begränsa gäldränteavdragen, men den frågan behöver jag inte heller ge mig in på. Alla är på det klara med att vi inte har några praktiska möjligheter att göra det. Flertalet remissinstanser, mittenpartiernas ledamöter i utskottet och några högermän tillstyrker i princip propositionen. De högermän som tillstyrkt propositionen »spolades» emellertid redan inom sitt parti, så de finns inte med nu, men de har ju väckt motioner. Inte ens inom högern tycks man alltså ha varit överens om att helt avvisa principen. Mittenpartiernas representanter framhåller i sin motion att nuvarande förhållanden inte är godtagbara ur rättvisesynpunkt. De accepterar emellertid skattedifferentieringen och ansluter sig till utredningens förslag att beloppsgränsen sättes vid 125 000 kronor, som vi redan har hört. Jag kanske ändå skall säga några ord om motionen av högermannen Gösta Jacobsson och hans kamrat. Det heter där att även om förslaget i praktiken kommer att leda till påtagliga orättvisor för många skattskyldiga vill motionärerna inte förneka att den nuvarande schablonen i åtskilliga fall lett till otill fredsställande resultat genom att ett visst gynnande skattevägen uppstått för villaägare med hög progressiv skatt och att det höga ränteläget skärpt denna effekt. Motionärerna accepterar alltså för sin del differentieringen men vill ha en annan utformning av den. De föreslår att vid intäktsberäkningen det taxerade tomtvärdet och det taxerade byggnadsvärdet behandlas vart för sig på så sätt att intäkten av tomtvärdet alltid sättes till 2 procent och att den differentierade inkomstberäkningen uteslutande baseras på byggnadsvärdet. Förslaget innebär att för villor med taxerat byggnadsvärde upp till 125000 kronor bestäms intäkten till likaledes 2 procent. För villor med högre taxeringsvärden på byggnaden tillämpas 2 procent i botten och 3 procent för den del av det taxerade byggnadsvärdet, som ligger mellan 125 000 och 200 000 kronor, och 7 procent för den del av byggnadsvärdet, som ligger däröver. I de likalydande motionerna I:802 och II: 975 — den s.k. högermotionen — yrkas, som vi hört, en inkomstberäkning av 2 procent beträffande fastighet som åsatts lägre taxeringsvärde än 125 000 kronor. I övrigt skulle den konventionella metoden tillämpas. Jag ber att helt få instämma i vad herr Boo sagt, när han nedgjort detta högerreservanternas försök att återinföra den konventionella metoden. Det är endast herr Sjöholm som tillsammans med några kamrater helt yrkar avslag på propositionen. Men dessa förslagsställare är ju ganska isolerade. Att — vilket tycks vara deras linje — lösa problemet enbart med ändrade regler för fastighetstaxeringen torde inte vara möjligt. Däremot tror jag det kan vara lämpligt att söka justera procentsatserna när vi fått en bättre fastighetstaxering. Herr talman! Jag har redan sagt att den överväldigande majoriteten i vårt land inte vill återgå till den konventionella metoden. Låt mig endast tillägga att det — som utskottet framhåller — föreligger en markant skillnad mellan förvärvskällor i allmänhet och sådana fastigheter som huvudsakligen förvärvats för att tillgodose det egna behovet av bostad eller, som fallet är med sommarvillor o. d., behovet av rekreation. Eftersom den skattskyldiges levnadskostnader över huvud taget inte ansetts böra påverka den skattemässiga inkomstberäkningen, kan det inte anses strida mot principerna för beskattningen, att villafastigheterna är undantagna från inkomstskatt enligt vanliga grunder. Jag vill också understryka att en återgång till den konventionella inkomstberäkningsmetoden för större villafastigheter sannolikt skulle leda till större underskott på ifrågavarande fastigheter än vad som nu är fallet — underskott som vi vill söka eliminera genom förslaget. Visst är det sant som herr Jacobsson och hans kamrat framhållit i sin motion, att markvärdet varierar högst väsentligt i olika delar av landet. Men detta är väl knappast något skäl att tilllämpa andra principer när det gäller markvärdet än när det gäller byggnadsvärdet — snarare tvärtom. Eller vill någon göra gällande att markvärdet bättre korresponderar med taxeringsvärdet än byggnadsvärdet? Nej, det är som sagt snarare tvärtom. Avsikten är nu att noggrannare beskatta det i fastigheten nedlagda kapitalet. Ett bifall till den Jacobssonska motionen skulle ju innebära ett orättvist avsteg härvidlag. Nu finns ingen reservation heller, därför att han som sagt har spolats bort redan av sina partikamrater. När mittenpartierna yrkar att gränsen skall sättas vid 125 000 kronor i stället för i propositionen föreslagna 100 000 kronor har sagts — kanske inte nu från talarstolen men i diskussionen i övrigt — att villor som har ett taxeringsvärde mellan 100 000 och 125 000 kronor ändå inte är lyxvillor och att det var dessa herr Sträng ville komma åt. Det är nog riktigt, men departementschefen — det vill jag säga till herr Boo som tycks anse att det inte givits någon motivering från departementschefen för detta — har ju inte motiverat gränsnedsättningen till 100 000 kronor med att det just skulle vara lyxvillor inom denna grupp. Det har inte heller utskottsmajoriteten ansett. Departementschefen säger på sidan 52 i propositionen: »Å andra sidan grundar jag inte detta mitt ställningstagande på uppfattningen att villor i Stockholm med taxeringsvärde strax över 100 000 kr. är av lyxkaraktär.» Motiveringen är i stället säger han »att ett i kronor räknat alltför stort kapital blir obeskattat redan ovanför denna nivå». Han åberopar vidare praktiska skäl för att sätta gränsen vid 100 000 kronor. Jag skall inte tala mer om det. Vi i utskottsmajoriteten delar denna departementschefens uppfattning. Det bör vara angeläget att den skärpta beskattningen åtminstone i någon mån berör villafastigheter som ligger utanför storstadsregionerna. Men, herr talman, man skall inte förstora betydelsen av denna skattehöjning. Den kommer att beröra endast 5 procent av villafastigheterna i vårt land. För sådana fastigheter, vilkas värde ligger mellan 100 000 kronor och 125 000 kronor, blir höjningen av skatteunderlaget ungefär 500 kronor. Skattehöjningen blir alltså högst 250 kronor. Jag skulle gissa att det endast kommer att röra sig om en merskatt på omkring 40 kronor om året för det största flertalet av dessa fastigheter. Jag vill också starkt understryka att hela denna operation kommer att betyda att man får göra mindre avdrag för underskott på sina fastigheter. Det gäller alla som drabbas av höjningen av procenttalet. Jag vill också erinra om att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län finner det vara »egendomligt att utredningen ansett sig kunna frita från den ränte beskattning, som utredningen pläderar för, det dolda kapital som finns i villor under 125000 kr. taxeringsvärde. Enligt tumregeln vid fastighetstaxeringen att taxeringsvärdet för en nybyggd villa sätts till 80 2 av produktionskostnaden blir detta kapital 31250 kr. i en nybyggd fastighet med 125 000 kr. taxeringsvärde. Om man anser en räntebeskattning av 5 Z rimlig innebär detta att en inkomst på mer än 1 500 kr. årligen skulle undantas från beskattning i detta fall. Detta betyder ett slags skattesubvention vid 50 Z marginalskatt på 750 kr. Den som bebor en lägenhet i en vanlig hyresfastighet utan statligt lån får inte någon liknande subvention för täckande av sin bostadskostnad». Den som är intresserad kan titta på sista sidan i propositionen och där finna att intäkten, beräknad i procent av taxeringsvärdet, för en 125 000 kronors villa blir 2,4 procent, för en 200 000 kronors villa 3 procent och för en 250 000 kronors villa 4 procent. Först vid ett taxeringsvärde på 500 000 kronor blir intäkten 6 procent av taxeringsvärdet. I verkligheten är saluvärdet för en sådan villa minst 750 000 kronor. Skall man nå syftet att stävja byggandet av extrema lyxvillor är det nödvändigt med en hög avkastningsprocent för dylika villor. Det kan ligga något i kritiken att förslaget även drabbar äldre villor.

Det kan vara riktigt. Principiellt vore det naturligtvis önskvärt att kunna sambeskatta dessa, men av praktiska skäl går det inte. Ofta ligger villorna i olika kommuner, och vid den kommunala beskattningen skall fastigheten taxeras i den kommun där den är belägen, oavsett var ägaren är mantalskriven. Då blir det kontrolloch taxeringssvårigheter. Till detta kommer frågan om hur den förhöjda schablontaxeringen skall fördelas mellan de olika kommunerna vid kommunalbeskattningen. Det är dessa omständigheter som såvitt jag förstår har avskräckt departementschefen och även utskottet från att föreslå något dylikt, hur önskvärt det än vore. Herr talman! Som utskottet framhåller är det givetvis svårt att exakt avgöra de absolut riktiga procentsatserna. Det ligger i schablonens natur att den slår olika. Den kan aldrig ta hänsyn till skilda förhållanden, aldrig skapa en hundraprocentig rättvisa. Det har vi allesammans, som har medverkat vid schablonens tillkomst, varit medvetna om. Med tanke på värdet av förenklingen har vi ändå ansett att den är riktig. Med hänsyn till det konstaterbara faktum att taxeringsvärdena i regel ligger avsevärt under saluoch produktionsvärdena torde de föreslagna procenttalen knappast leda till någon orimlig avkastning på i fastigheterna nedlagt kapital, påpekar vi i utskottsbetänkandet. Jag understryker att det primära med propositionen inte är det skattemässiga. Förslaget innebär att vi vill upphöra med att subventionera de mera exklusiva villorna. Av bostadssociala skäl vill vi begränsa onödigt kostnadskrävande byggen till förmån för småhusbyggarna. Jag vill framhäva för dem som påstår att dessa skulle drabbas, att det inte är fråga om att diskriminera småshusbebyggelsen eller väsentligt höja bostadskostnaderna för småhusägarna. Skälen är i stället de som jag här nämnde. I dagens bostadsläge bör enligt vår mening alla resurser, all arbetskraft och allt kapital sättas in på att bygga sådana bostäder som tillgodoser det mera normala behovet. Skall man nå målet för denna strävan, är det nog nödvändigt att sätta procenttalet för de mest kostbara villorna tämligen . högt. Med det procenttal som föreligger tror vi inom utskottsmajoriteten att det inte heller blir några allvarliga tröskelproblem. Jag vill till sist erinra om att särskilda sakkunniga för närvarande bearbetar 1965 års fastighetstaxering beträffande villafastigheter. De skall även undersöka behovet av regler som kan åstadkomma en mera rättvis och likformig fastighetstaxering än den nuvarande. Det är då inte uteslutet, säger utskottet, att man kan jämka procenttalen i skiktklasserna. För min del hoppas jag att det skall bli möjligt. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ta upp någon debatt med herr Brandt efter det anförande han nu har hållit. Han har hela tiden ägnat sig åt att tala om alla de olika nackdelar som har uppstått på grund av schablonmetoden. Jag skall bara be att få erinra herr Brandt om att det är han och hans eget parti som en gång infört denna schablonmetod. Det är också ni som bär ansvaret för den mycket kraftiga progressivitet som vi har i den nuvarande inkomstbeskattningen. Det är nämligen kombinationen av dessa två faktorer, schablonmetoden och den mycket hårda progressiviteten, som skapar just de förhållanden, mot vilka ni har riktat er mördande kritik. Därför har jag inte alls någon anledning att ta upp en debatt med herr Brandt i denna fråga. Jag vill bara anföra att det är typiskt för majoritetspartiet när herr Brandt säger, att det inte spelar någon roll om den nu föreslagna beskattningen är orättvis och orättfärdig, eftersom den bara drabbar en obetydlig procent av skattebetalarna. Att fälla ett sådant yttrande är precis lika nonchalant som när herr Brandt helt enkelt avfärdar det förslag som högerpartiet har lagt fram — att återinföra den konventionella metoden för villor med taxeringsvärden över 1235 000 kronor — genom att säga att majoriteten inte önskar tillbaka detta system. Därför är förslaget felaktigt! Nej, herr Brandt, jag tror inte det passar att man i ett demokratiskt samhälle för sådana resonemang.

Herr talman! Det är på två punkter som jag gärna vill instämma i vad herr Magnusson i Borås anförde. Den första är frågan om hur det progressiva systemet verkar och den andra är frågan om det drabbar ett fåtal eller ett flertal. Jag tror det finns anledning att varje gång just dessa punkter kommer upp i diskussionen reagera mot det synsätt som är regeringspartiets. Jag begärde annars ordet, herr talman, för att erinra herr Brandt om vad han sade i början av sitt anförande, då han hänvisade till vad departementschefen yttrade vid förra årets riksdag, nämligen att det system som vi då tog ställning till skulle gälla för normalvillor. När det däremot gällde stora villor, ansåg departementschefen att det fanns skäl till en annan grund för beskattningen. Jag vill minnas att herr Brandt uttryckte det så, att det från riksdagens sida inte anfördes något emot detta resonemang. Det kan väl vara en smaksak rent terminologiskt om vi använder oss av begreppet stora villor eller lyxvillor. Vad det inte blev någon gensaga mot var emellertid just det förhållandet att frågan om andra villor än normalvillor skulle tas upp till särskild behandling. Här i riksdagen har tidigare sagts att det skulle gälla annat än normalvillor. Utredningen har också talat om något annat än normalvillor. Nu säger dock herr Brandt att det inte är fråga om att dra gränsen mellan lyx och icke lyx. Mellan vilka kategorier är det då fråga om att dra gränsen? Det vore intressant att få just den saken utredd. Är det en rent fiskalisk fråga? Flyttar man ned gränsen och låter den skärpta beskattningen drabba även innehavare av normala egnahem bara för att få in mer pengar till staten? Eftersom herr Brandt talade om hur litet det skulle komma att betyda i kronor för den enskilde, kan väl detta inte vara skälet. Vad är då skälet? Jag tycker att argumenteringen för att flytta gränsen från den nivå som utredningen föreslagit är minst sagt bräcklig, och jag anser att det vore av stort intresse för kammarens ledamöter om herr Brandt i någon mån kunde utveckla motiveringen på denna punkt.

Herr talman! Jag kan instämma i fru Nettelbrandts uttalande att det var en något underlig argumentering som herr Brandt framförde, då han försökte förklara eller rättare sagt bortförklara sitt ställningstagande beträffande gränsdragningen. Mittenpartierna har byggt sitt ställningstagande på det resultat villabeskattningsutredningen kommit fram till, vilket i sin tur bygger på de uppgifter utredningen kunnat få fram beträffande byggnadskostnaderna. Statens institut för byggnadsforskning har ju redovisat att gruppbebyggelsen under andra halvåret 1964 kostade 127300 kronor per fastighet. Jag har även nämnt att samma utredning för första halvåret 1966 räknat fram en siffra som är ungefär 12000 kronor högre. Med den utveckling vi har när det gäller byggnadskostnadernas ökning drar även vad vi kallar för normalvillor så höga byggnadskostnader, att taxeringsvärden på upp till 125000 kronor får betraktas som vanliga.

Herr talman! För herr Magnusson i Borås vill jag framhålla, att vi varken skrivit eller sagt att det inte spelar någon roll om man är orättfärdig bara det drabbar ett så litet antal villaägare som 5 procent. Kan herr Magnusson i Borås i mitt tidigare anförande eller i något annat material, som vi lagt fram, finna påståendet, att vi kan acceptera en orättvisa om den bara drabbar 5 procent? Jag har klart och tydligt sagt ifrån att de nya reglerna inte kommer att medföra någon orättvisa för ägare av lyxvillor, utan endast att dessa villaägare förlorar en favör som de nu har framför alla andra. Detta är ju någonting helt annat än vad herr Magnusson påstod att jag sade. Det skulle vara mig alldeles främmande att vilja vara med om att skapa en orättvisa bara för att det är en liten grupp som drabbas. Jag förstår att det är synnerligen svårt för fru Nettelbrandt att sträcka sig så långt att hon helt accepterar en proposition. Faktum är att mittenpartierna accepterar propositionens förslag i princip. Vad vi strider om är huruvida gränsen skall sättas vid 100 000 eller 125 000 kronor.

Jag åberopade också att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län i sitt remissyttrande framhållit, att det i en fastighet med 125 000 kronors taxeringsvärde ligger ett dolt kapital på 31 250 kronor. Länsstyrelsen menar, såvitt jag förstår, att man bör ta med alla villor. Och Dagens Nyheter anser i en ledare, att alla de 550 000 villor som finns här i landet och inte bara lyxvillorna borde beskattas. Dagens Nyheter ansåg att herr Sträng därvidlag gjort fel. Jag tror alltså att det finns skäl för att med finansministerns motivering gå ned till 100 000 kronor.
Herr talman! Jag uppfattade att herr Brandt sade att denna beskattning drabbar en så liten procent — jag vill minnas att han i sammanhanget nämnde siffran 5 procent — att det inte spelade så stor roll. Men nu säger herr Brandt att han inte menade det. Jag skall gärna godta den förklaringen; det är mycket möjligt att orden fallit litet olyckligt.

Herr talman! Jag har observerat den motivering herr Brandt hänvisade till i propositionen — den finns också återgiven i bevillningsutskottets utlåtande — nämligen att för mycket pengar förblir obeskattade om man drar gränsen vid det belopp utredningen föreslog. Men utredningen har i alla fall åstadkommit en motivering till sitt förslag. Utredningens utgångspunkt har varit att man hårdare skulle beskatta de fastigheter som inte var att betrakta som normalvillor. Jag vill erinra om vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att om man skulle ändra utredningens förslag så borde ändringen — inte minst med hänsyn till penningvärdeförsämringen och de justerade taxeringsvärdena — gå i den andra riktningen. Jag vill också erinra om att det tar någon tid — vare sig riksdagen bifaller det ena eller det andra förslaget till ikraftträdandebestämmelser — innan dessa regler träder i kraft. Det är tänkbart att reglerna när de väl fastställts och trätt i kraft kommer att gälla ytterligare någon tid. Penningvärdeförsämringen torde dess värre komma att fortgå; i varje fall om regeringen Erlander, som tidigare presterat så mycket i fråga om penningvärdeförsämring, sitter kvar kan vi räkna med en fortsatt penningvärdeförsämring. Det är nödvändigt att i varje fall ta hänsyn till detta och inte tänka bakåt och ändra utredningens förslag i den andra riktningen.

Herr talman! Det är en mycket märklig lagstiftning vi nu diskuterar. Jag tror för min del att den tillkommit mer av politiska än av sakliga skäl. Till att börja med är den märklig av det skälet att — som herr Brandt berättade för OSS — vi så sent som vid förra årets riksdag fattade beslut om vissa åtgärder för att förhindra att småhusägarna drabbades av en skattehöjning. De höjda taxeringsvärdena skulle annars ha åstadkommit en skattehöjning för villaägarna. För att förhindra detta beslöt vi sänka procenttalet och även repartitionstalet från 2,5 till 2 procent. Ett år senare vidtar alltså samma regering en åtgärd för att höja skatten för denna kategori. Det är inte någon vidare planmässighet i detta system. Den lagstiftning som vi nu diskuterar är märklig även av den anledningen att statsmakterna tidigare, förnuftigt nog, sökt stimulera till just småhusbyggen. Man har ansett att det är en bra form av boende. Man har också, förnuftigt nog, velat främja sparandet, inte minst bostadssparandet; man har ansett att det var bra för samhället om folk sparade pengar och gjorde en rejäl investering i en bostad. Nu river man alltså upp allt detta. Det är inte något uttryck för planmässighet; det är planlöshet i allra högsta grad. En av tankarna bakom denna lagstiftning är att man skall komma åt de s.k. lyxvillorna. Jag skulle vilja fråga herr Brandt vad som menas med en lyxvilla. Jag skulle över huvud taget vilja ha en definition av lyxbegreppet när det gäller bostad. Om en person har två villor värda 95 000 kronor vardera så är det inte lyx, och de fastigheterna berörs inte av denna lagstiftning. Lagstiftningen drabbar inte heller en person som har en mycket luxuös lägenhet på sju, åtta ja kanske tio rum i ett förnämt hus i en stad och dessutom en sommarbostad taxerad till 98 000 kronor. Det är inte heller lyx! När herr Brandt säger att det inte är rätt att ta arbetskraft i anspråk för att bygga dessa dyrbara villor, vill jag säga att det i så fall är värre när man tar arbetskraft i anspråk för att bygga två bostäder åt samma person. Om det är detta med arbetskraftsbristen man vill komma åt är man inte konsekvent. Många av dessa s.k. lyxvillors innehavare, herr Brandt, bor där enbart på grund av den karga nödvändigheten. De har i denna bostadsbristens tid, när regeringen för en bostadspolitik som gjort läget katastrofalt, fått gripa varje möjlighet att få en bostad, även en sådan möjlighet som ekonomiskt överstiger deras förmåga. Om en person får ett arbete i Stockholm, ligger hans enda rimliga möjlighet att skaffa en bostad i de flesta fall i att köpa en villa. Han är då kanske tvingad att köpa en villa, som för honom är både dyrare i inköp och underhåll än han egentligen ekonomiskt kan bära. Men han har tvingats därtill på grund av regeringens politik. Nu vill samma regering jaga honom som lyxvillaägare och ta ut en extra skatt. Detta är någonting i högsta grad orättfärdigt. Hur bestämmer man vad som är lyxvilla eller inte? Låt oss säga att en villa är taxerad för 150 000 kronor. Om en ensam människa innehar denna villa, kan det kanske sägas att han har en luxuös bostad. Men om villan är fylld med sju, åtta, nio barn, kanske den inte är för stor. Då är det en rimlig och god bostad men den har på intet sätt någon lyxkaraktär. En annan orättvisa ligger i att taxeringsvärdena är så varierande, Det är en kolossal skillnad i taxeringsvärde mellan två villor med samma utseende och av samma kvalitet, om den ena ligger i Stockholm och den andra någonstans på den skånska landsbygden. Detta konstituerar ytterligare en orättvisa. Många av de människor som bor i en villa som man utan någon grundad anledning kallar lyxvilla har stora ekonomiska svårigheter för att klara denna bostad. De måste avstå från mycket som andra människor unnar sig. Det kan gälla utlandsresor, vilka nationalekonomiskt sett måste betecknas som menligare än om en person lägger en sparad slant i en villa. Här har man helt enkelt varit ute för att jaga enstaka miljonärer som man vill komma åt, och så träffar man i stället en stor grupp människor som brottas med ekonomiska svårigheter. Dessutom är jag av den enkla meningen att även miljonären bör vederfaras rättvisa. Jag hoppas att herr Brandt därvidlag delar min uppfattning. Som underlag för propositionen talas om förräntningen av det i fastigheten nedlagda kapitalet. Som jag tidigare har sagt tror jag, nej, vet jag att det i ett mycket stort antal fall har nedlagts inte av den som bor i villan utan av en bank. Förräntningen av detta kapital tillgodogör sig banken, som betalar skatt på denna ränta, varför dessa pengar inte går finansminister Strängs näsa förbi. De kommer i stället i form av inkomstskatt från den bank som lånat ut kapitalet. Att beskatta en förräntning som aldrig tas ut innebär ett brott mot den princip som vi har i vår skattelagstiftning, nämligen <kontantprincipen. Man skall skatta för en inkomst det år man får denna inkomst. Man skall med andra ord uppta den i deklarationen året efter det att man åtnjutit inkomsten. I detta fall har man inte åtnjutit någon inkomst. Men hur kan man då begära att inkomsten skall upptas i deklarationen? Herr Brandt! Jag skulle vilja ha svar på frågan: Innebär detta frångående av en princip att man även skulle kunna yrka avdrag, om en villa i stället för att stiga sjunker i värde, vilket dock kan inträffa? Får man då göra avdrag i sin deklaration för den värdeminskning som denna villa undergår? Det borde vara konsekvensen när man nu begär att förräntningen skall upptas som inkomst. Jag hoppas att vi i så fall får se ett förslag om detta. Denna inkonsekvens utgör ett bevis för att man här är ute efter att jaga en viss kategori människor som genom en punktaktion skall beskattas. Det finns sådant som förräntas mycket mer än en fastighet. Man kan t.ex. låna pengar för att köpa konst och antikviteter och får då givetvis göra avdrag för räntan. Det blir en förträfflig förräntning på detta kapital, men det bryr sig skattemyndigheterna inte alls om. Här finns ingen konsekvens. Det bör finnas konsekvens även i galenskapen, herr Brandt. För fastigheter kommer det med all sannolikhet att bli en evig realisationsvinstbeskattning. Ingen fastighetsägare undgår på det sättet att så småningom få betala för den värdestegring som hans fastighet har undergått. Med nuvarande system kan man säga att han undgår detta efter tio år. Får vi en evig realisationsvinstbeskattning finns inte det problemet längre. Då visar det sig verkligen om det är en förräntning som bör beskattas. Här har också talats om skattesubventioner. Jag beklagar livligt att även ledamöter av oppositionen har kunnat falla i den gropen. Man menar alltså att vi får skattesubventioner till vår bostad. Som vi alla vet delar man ut subventioner ganska rundhänt även till personer som inte behöver dem och som bor i hyreshus, men det är ett problem för sig. Nu säger man att när en person som har en relativt hygglig inkomst lånar pengar för att bygga en villa och får göra avdrag för räntan i sin deklaration tjänar han på det sättet skatt. Därmed anser man att hans bostad har subventionerats skattevägen. Detta är verkligen ett betänkligt resonemang. Först höjer man alltså progressiviteten i beskattningen mycket högt, så att en person som har en bra inkomst har en mycket hög marginalskatt. Det må vara hänt. Men sedan säger man: »Nu har vi höjt skatten så mycket för denne stackars man, att om han nu får göra ett avdrag tjänar han så mycket på det, att vi inte kan tillåta det. Nu får han inte göra avdrag heller.» Detta är ren förföljelsemani. Om det skär en i ögonen, herr Brandt, att skatteavdraget blir större på en högre inkomst, då skall man avskaffa progressiviteten. Det är det enda riktiga förfaringssättet. Det är självklart att en person med 60 procents marginalskatt måste tjäna mer på ett avdrag än den som har 20 procent. Det ger sig till känna inte bara i fråga om bostäder utan i fråga om alla områden inom beskattningen. En sådan enkel sak som avdrag för resa till och från arbetsplatsen gynnar naturligtvis mera en person med högre inkomst än en person med lägre inkomst. Det ligger i själva skattesystemet. Herr Brandt säger att här subventioneras levnadskostnader. Utgiften för en resa till Kanarieöarna är också en levnadskostnad som inte är avdragsgill. Men om två personer lånar pengar till en sådan resa får naturligtvis den som har högre inkomster mer skatteavdrag för räntan än den som har en lägre inkomst. Herr Brandt får sätta sig bättre in i dessa problem. Om herr Brandt vill komma någon vart med denna metod måste han reformera hela skatteväsendet och se till att man vägrar avdrag över huvud taget för räntor. Med vårt nuvarande skattesystem måste en person som har högre inkomst tjäna mer på ett avdrag än en som har lägre inkomst. Hjälp därför i stället till med att avskaffa progressiviteten i beskattningen — det är den enda metod som hjälper! Man kan låna pengar till vad som helst: en lyxbil, en lyxyacht, utlandsresor, spelskulder, en = elegant sommarvilla m., m. Dessa avdrag skär inte herr Brandt i ögonen, men så fort det gäller bostad blir upplåningen suspekt, bara bostaden är av litet bättre beskaffenhet. Herr Brandt har erkänt att taxeringsvärdena är otillfredsställande. Det är också en av orsakerna till att denna proposition lagts fram. Då är det emellertid underligt att man vill införa en lagstiftning som ytterligare bygger på dessa fel, eftersom man skall grunda procenttalet på taxeringsvärdena. Men då förstoras ju felen ytterligare. Man anmärker alltså på taxeringsvärdena men vill ha en lagstiftning, som leder till att dessa slår igenom ytterligare. En större inkonsekvens kan man näppeligen finna. Herr talman! Finansministern uttalar i propositionen att han under våren 1966 har tillsatt en utredning för att se över dessa bristfälliga taxeringsvärden. Man skall försöka finna en annan metodik och göra fastighetstaxeringen mera likformig och bättre anpassad till nuvarande förhållanden. Vi brukar inom oppositionen i olika sammanhang pinsamt ofta mötas av en hänvisning från utskottets talesman till att det pågår en utredning i avvaktan på vilken man inte skall göra något. Kunde inte herr Brandt också i dag på detta sätt påminna om att det pågår en utredning om de taxeringsvärden, på vilka lagstiftningen skall bygga? Det vore väl ändå klokt att avvakta de resultat denna utredning kommer fram till innan man beslutar sig för en lagstiftning, vilken som underlag skall ha just de taxeringsvärden som nu är föremål för överväganden. Herr talman! Jag skall sluta med detta och ber att få yrka bifall till motionen 1: 977, vilket alltså innebär att jag yrkar avslag på propositionen.

Herr talman! Såsom tidigare påpekats var det vid 1955 års taxering som schablonmetoden för första gången tillämpades på enoch tvåfamiljsvillor. Inkomsten beräknades då på 3 procent av taxeringsvärdet och avdragen gjordes med ränta på lån i fastigheten samt på tomträttsavgäld. Det säger sig självt att vi häri har en av orsakerna till de ökade underskotten. De höjda räntorna har automatiskt slagit igenom på utgiftssidan medan ränteläget inte har inverkat på inkomstsidan. Procentsatsen för inkomstberäkningarna har dessutom sänkts från 3 procent till 2 procent. Att detta inte är någon lysande affär för staten framgår av vad herr Brandt anfört.

Detta är följaktligen, som jag nyss nämnde, ingen lysande affär. Med anledning härav har man delvis frångått den tidigare principiella uppbyggnaden av sehablonmetoden vid beräkning av inkomsterna.

Det främsta skälet till att motsätta sig en begränsning av avdragsrätten för räntor torde vara att det skulle vara synnerligen svårt att förhindra att vederbörande gör avdrag på räntan under en annan inkomstkälla. Ett sådant förfarande skulle vara synnerligen besvärligt för taxeringsmyndigheterna att komma till rätta med. Även andra tänkbara system har prövats, men vi har inte ansett oss kunna godtaga något av dessa. I detta läge återstod det i propositionen framlagda förslaget, vilket innebär att villorna delas upp i tre grupper med olika procentsatser som grund för inkomstberäkningen. Finansministern har i huvudsak godtagit förslaget men har sänkt lägre gränsen från 125000 kronor till 100 000. För min del kan jag acceptera departementsehefens förslag på båda punkterna. Den första punkten har jag just talat om och den andra punkten gäller fastigheter som under en viss del av året använts som bostad. Jag kan alltså godta propositionen och detta därför att den i stora drag bygger på utredningens förslag. Ändringarna, som det ju finns delade meningar om, gäller en avvägning av var den lägre gränsen skall sättas. Propositionens förslag innebär att räntan på i fastigheten nedlagt kapital upptas till 2,4 procent. Jag vill understryka departementsehefens uttalande i propositionen, att villor i Stockholm med taxeringsvärden strax över 100 000 kronor inte har lyxkaraktär. Man kan med rätta fråga sig vad detta förslag har för inverkan då det gäller villor med taxeringsvärden upp till 125 000 kronor. I en centeroch folkpartimotion har frågan tagits upp och ett exempel i propositionen anförts varmed avsikten väl är att styrka uppfattningen att gränsen bort ligga vid 125 000 kronor. Vederbörande har redovisat statens instituts för byggnadsforskning uttalande, att den genomsnittliga — produktionskostnaden = för gruppbebyggelse av egnahem under sista halvåret 1964 utgjorde 127300 kronor. Herr Boo och några andra har behandlat denna sak.

Pålagan kommer inte som en ökning av skatten utan som ett minskat underskott, och i undantagsfall kan det bli fråga om ett tillägg till inkomsten. För vanliga människor blir det väl en ökad skatt på 25 kronor. Jag tror att man kan säga att talet om att dessa villaägare drabbas hårt är betydligt överdrivet. Man konstaterar mycket riktigt att byggnadskostnaderna har stigit sedan 1964, och man låter förstå att det kommer att bli ännu värre för senare färdigställda villor. Herr Boo har också påpekat att produktionskostnaderna för villor av detta slag under första kvartalet 1966 uppgick till 139 400 kronor. Denna förmodan är felaktig. Enligt kommunalskattelagen skall byggnader som uppföres under den femårsperiod som ligger mellan fastighetstaxeringarna taxeras vid den särskilda fastighetstaxeringen i samband med den årliga inkomsttaxeringen. Fastighetstaxeringen skall därvid grundas på den prisnivå som var rådande vid den allmänna fastighetstaxeringen. Om taxeringsnämnderna förfar riktigt, är farhågorna i det fallet alltså ogrundade. Man säger vidare att av propositionen skulle följa »att många villor av genomsnittstyp drabbas av viss skatteskärp ning». Jag skall inte här fördjupa mig i den saken, eftersom herr Brandt redan har behandlat hela det kapitlet. Låt mig bara nämna att av de totalt 350 000 villorna drabbas ungefär 25 000. Den ändring som finansministern vidtagit i utredningens förslag innebär att antalet berörda villor ökar med ungefär 12 000 å 13 000. Finansministern har också redovisat att inkomsterna kommer att öka med ungefär 3 miljoner kronor jämfört med vad utredningen angivit. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på att de som till största delen får bidra till den ökningen inte är ägare av villor som ligger mellan 100 000 och 125 000 kronor, utan den väsentligaste delen faller på de villaägare som ligger i de högre klasserna. Det är de som fullt ut kommer att drabbas av ändringen, och det har jag intet emot. Jag har under senare år ganska noggrant följt pressens uppgifter om avdrag vid investeringar i vad man där kallar för lyxvillor. Inom parentes vill jag säga att jag inte har hittat uttrycket lyxvillor i propositionen på något annat ställe än i det sammanhang jag nyss citerade, och jag kan inte minnas att vi använde uttrycket lyxvillor i utredningen heller. Det må nu vara hur som helst med den saken. Men i pressen har det berättats om villor med i berg insprängda hamnar för lyxbåtar samt om villor som speglar ägarnas originella idéer om hur en bostad bör inrättas. Det säger sig självt att ägarna av dessa bostäder inte står att finna bland vanliga medborgare. De är i regel människor med höga inkomster, där stat och kommun för varje tusenlapp i räntekostnader kan få erlägga upp till 800 kronor. Att komma till rätta med den saken genom att angripa ränteavdraget har som sagt varit ogörligt, och funderingarna att försöka rätta missförhållandena genom att lägga inkomstberäkningen på den verkliga byggnadskostnaden i stället för på taxeringsvärdet har även måst släppas. Då återstod följaktligen endast att söka utnyttja taxeringsvärdet. Jag tillhör inte de optimister som tror att vi kan komma fram till exakta taxeringsvärden eller till en metod som innebär att taxeringsvärdet speglar villans verkliga värde. Jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara med om den senaste fastighetstaxeringen, och jag vet att man nedlade ett mycket nitiskt arbete på att söka komma rättvisan så nära som möjligt. Trots detta uppstår sådana differenser som det här talats om. Även i annat sammanhang, nämligen i min kommunala gärning, har jag varit med om att värdera fastigheter. Då vi har köpt eller sålt fastigheter har det ofta hänt att man inte utan vidare blivit överens om priset, utan att experter från olika håll anlitats av både kommunen och fastighetsägarna. De båda experterna har då oftast stannat för olika belopp, och för att komma till rätta med problemet har man ibland måst anlita en tredje expert. Lika säkert som amen i kyrkan har han angivit ett tredje belopp. Detta visar de stora svårigheterna att komma fram till ett exakt fastighetsvärde. Det verkar underligt att högern, som ju säger sig inte vara den gamla högern, vill medverka till vad som föreslagits i motionen och reservationen från högerhåll. Det skulle i praktiken innebära att när det gäller villor med ett taxeringsvärde på över 125 000 kronor skulle den enskilde villaägaren få en ännu förmånligare ställning än för närvarande. Den orätt som måste ligga däri att folk med höga inkomster subventioneras för sina bostäder på det sätt som hittills skett skulle bli bestående även i fortsättningen. Jag vill, herr talman, i likhet med herr Brandt yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. Låt mig till sist göra några korta randanmärkningar med anledning av herr Sjöholms yttrande.

Han rekommenderar därför en sänkning av progressiviteten såsom botemedel. Men följden av en dylik sänkning skulle ju vara att de mindre inkomsttagarna finge ytterligare bidra till att skaffa stat och kommun de inkomster som är nödvändiga för att det hela skall fungera.

Nu är det ju rent tekniskt synnerligen svårt, för att inte säga omöjligt att fullständigt rättvist lösa problemet om villabeskattningen. Vi har inom utskottet lika litet inbillat oss att vi skulle kunna göra detta som att vi skulle kunna lösa problemet med lyxbeskattning över huvud taget. Den senare saken ligger för övrigt inte inom det område som vi just nu hade att syssla med.

Herr talman! Jag har en hel del kommentarer att göra till såväl herr Brandts som herr Anderssons i Essvik anförande. Jag är glad att också finansministern nu har infunnit sig till debatten om hans proposition. Men innan jag går in på vad som anförts skall jag, för att få den rätta reliefen, försöka ge en bakgrund till vad jag har att andraga. Det var säkerligen många villaägare som på morgonen den 19 november, när de satt och åt frukost och läste sin morgontidning, förvånade såg sig omkring. Mänskliga ögon kunde inte upp täcka att villan de bodde i hade undergått någon märkbar förändring sedan de gick till sängs kvällen innan. Men i tidningen kunde de läsa att enligt en proposition som finansministern lagt fram hade villan över en enda natt satts i lyxklass. — Jag skall i en sak instämma med herr Andersson i Essvik — och åtminstone ge utredningen det berömmet — att såvitt jag kunnat finna har utredningen inte på ett enda ställe använt ordet lyxklass. Det är alltså andra, bl.a. pressen, som infört detta begrepp i sammanhanget. Medborgarna i detta land har förvisso förhärdat sig mot regeringens vana att åka slalom mellan skattelagarnas paragraftecken. Men den här svängen föreföll nog många vara av det vådligaste slaget. Här satt nu en mängd villaägare — en del av dem grannar till finansministern ute i Spånga, skulle jag tro — och förundrade sig över hur ovisst skattesystemet är och hur ovist det utformas. För cirka 30 år sedan eller däromkring hade dessa personer förvärvat sina villor till ett pris som då ganska väl överensstämde med taxeringsvärdet. Utan deras egen förskyllan har taxeringsvärdet sedan dess mer än tredubblats. Nu befann de sig plötsligt i lyxklass och skulle utsättas för en skärpt beskattning. Vad låg då bakom denna plötsliga brådska i finansdepartementet? Remisstiden för villabeskattningsutredningens betänkande utgick den 15 september — alltså strax före valet — men många remissyttranden är daterade långt senare, ända in i oktober. ännu den 18 oktober, då höstriksdagen samlades, fanns propositionen icke aviserad i förteckningen över väntade regeringsförslag. En månad senare låg propositionen på riksdagens bord. Kan denna plötsliga raskhet i finansdepartementet möjligen ha något samband, herr finansminister, med att Ni vid budgetarbetet funnit det statsfinansiella läget så ansträngt att Ni såg Er nödsakad att kamma hem även de i en 30-miljardersbudget dock ganska blygsamma skatteintäkter på 6 miljoner som det rör sig om? Eller är det till äventyrs andra skäl än de rent fiskala som drivit fram förslaget? Den föreslagna skärpningen är ett nytt exempel på ryckigheten i regeringens politik. När schablonmetoden infördes 1953 hade skattelagsakkunniga föreslagit att intäktsprocenten för enoch tvåfamiljsvillor skulle vara 3,5 procent. Finansministern föreslog då 3 procent, och för att motverka effekten av de höjda fastighetstaxeringsvärdena har procentsatsen i två etapper sänkts till 2,5 respektive 2 procent. Den senaste ändringen gjordes så sent som förra året som herr Brandt och herr Andersson i Essvik redan nämnt. Nu bär det alltså uppåt igen — men bara för villor med ett taxeringsvärde över 100 000 kronor. Skalan är starkt progressiv — själva skatteunderlaget skall, som herr Magnusson i Borås redan framhållit, fastställas efter en progressiv skala. Det är ingalunda ovanligt att nettointäkt uppstår. Såsom herr Brandt och herr Andersson i Essvik redan sagt är det 200 000 villor som nu redovisar överskott. Att detta kommer att bli ännu vanligare med det nya systemet kan inte råda någon tvekan om. Dessa villaägare drabbas alltså redan nu av den hårda progressiva skalan för statlig inkomstskatt. Finns det något annat område inom skattelagstiftningen där man tillämpar en liknande princip, att själva skatteunderlaget först fastställs enligt en progressiv beräkning och sedan beskattas efter den progressiva skalan för inkomstskatten? Jag känner inte till något, men kanske herrarna inom utskottsmajoriteten kan tala om det för mig. Enligt min mening tål redan det nuvarande systemet med schablonmetoden att diskuteras särskilt med hänsyn till kravet på likformighet i beskattningen, ett krav som ofta understryks här i riksdagen. Finansministern säger själv i propositionen: »I schablonens natur ligger också att den slår olika för olika skattskyldiga.» Avsikten med denna metod är att beskatta det i villan nedlagda kapitalet. Av praktiska skäl accepterar man att taxeringsvärdet representerar hela kapitalet i fastigheten. Målsättningen vid fastighetstaxe ringen är — såsom riksskattenämnden framhållit i sitt remissyttrande — inte i och för sig att söka träffa den faktiska anskaffningskostnaden eller det i fastigheten nedlagda kapitalet. Enligt anvisningarna till kommunalskattelagen bör taxeringsvärdet nämligen grundas på en försiktig värdering och värdet fastställas till ett belopp som kan antagas vara ett normalt värde i handel och vandel. Att taxeringsvärdena ofta inte motsvarar det i fastigheten nedlagda kapitalet är sålunda inte något bevis för fastighetstaxeringens ofullkomlighet, säger riksskattenämnden, utan har sin grund i den för denna taxering gällande målsättningen. Ändå har en särskild utredning tillsatts för att bl.a. undersöka behovet av ändrade regler för fastighetstaxeringen. Men just olikheterna i taxeringsvärdena gör att likformigheten i beskattningen kommer i kläm. Taxeringsvärdena är som bekant icke desamma för villor av samma storlek, standard och utförande i olika delar av vårt land. I storstadsområdena är de väsentligt högre än i andra delar, i stockholmsområdet troligen högst. Den markanta bostadsbristen har drivit upp taxeringsvärdena på ett sätt som ingen kunde förutse när han förvärvade sin villa för många år sedan. Olikheten i taxeringsvärdena kan tolereras så länge intäktsprocenten är låg, men ändrar man reglerna kan taxeringsvärdena bli för höga i förhållande till de verkliga värdena. Detta är just vad som nu sker. Redan innan denna proposition lades fram kunde konstateras att värdena på villorna har gått ned väsentligt under detta års lopp. Efter förslagets framläggande har de gått ned ännu mer. Detta kan vem som helst övertyga sig om genom att ta kontakt med folk som känner till hur det i verkligheten förhåller sig. Kammarrätten har för övrigt i sitt remissyttrande sagt att det kan »hållas för sannolikt att taxeringsvärdena efter 1965 års allmänna fastighetstaxering i större utsträckning än tidigare motsvarar saluvärdena». Det kan man säkert instämma i, ty med den taxeringshöjning som ägde rum 1965 har dessa värden närmat sig varandra. Ett av syftena med det föreliggande förslaget anges vara att träffa övervärdena, det s.k. dolda kapitalet i villorna. Vi kanske snarare skall säga att det gäller att träffa en fiktiv inkomst av detta dolda kapital. Hur stort detta dolda värde verkligen är, vet man först när villan försäljs. Varken höjda taxeringsvärden eller övervärden medför någon ökad skatteförmåga hos ägaren förrän värdestegringen realiseras. Värdeökningen borde därför inte beskattas innan så sker; värdestegring på aktier beskattas inte förrän de försäljes. Markvärdekommittén: har för sin del inte funnit skäl att föreslå någon värdestegringsskatt vid sidan av realisationsvinstbeskattningen. En. beskattning enligt propositionens förslag innebär i många fall att inkomst av kapital, insatt i en villa, beskattas hårdare än annan kapitalinkomst. Förslaget har utsatts för stark kritik i många remissyttranden. Herr Brandt sade att flertalet remissinstanser hade tillstyrkt detta förslag. Ja, det finns en uppräkning som visar att deras antal är rätt stort, men man bör kanske se närmare efter vilka de är. Åtskilliga remissinstanser har också, herr Brandt, avstyrkt förslaget. Bland dem befinner sig kammarrättens majoritet, riksskattenämnden, länsstyrelserna i Stockholms, Västernorrlands och Jämtlands län, Industriförbundet, Grossistförbun det, Hantverksoch industriorganisationen, Lantbrukets skattedelegation, Svenska sparbanksföreningen och ytterligare några. I detta sammanhang skulle jag vilja bemöta ett herr Brandts påstående, att vårt förslag om den konventionella metoden redan har spolats eftersom remissmyndigheterna har gått emot det. Jag har tolkat detta så, herr Brandt, att vad remissmyndigheterna gjort är att de har instämt i villabeskattningsutredningens uttalande att man icke torde kunna återinföra den konventionella metoden över hela linjen. Däremot har de icke yttrat sig om en partiell återgång på det sätt vi har föreslagit och som skulle gälla endast 12000 villor. Det är någonting helt annat. Återgick man till den konventionella metoden över hela fältet skulle det gälla 800 000 villor och fritidsfastigheter, och det tror jag knappast att någon vill förorda. Däremot innebär schablonmetoden en förenkling — därom råder det inga delade meningar — och den kan godtas så länge man har en låg intäktsprocent. Ändrar man dessa regler, ter sig läget annorlunda. Jag har redan nämnt att riksskattenämnden avstyrkte det förslag som utredningen lade fram, och det hade ändå en gräns vid 125 000 kronor. Detsamma är fallet med kammarrätten och Lantbrukets skattedelegation. Finansministern kan ändå knappast hävda att dessa skatteinstanser saknar insikt i skattereglerna eller förmåga att bedöma verkningarna av skattesystemet. Vi vet alla att finansministern i många strider har blivit en hårdhudad man, härdad mot kritik. Ibland undrar jag likväl om inte finansministern kände det en aning besvärande att signera en proposition av detta slag, som i så hög grad åsidosätter kraven på likformighet och rättvisa vid beskattningen. Något av samma känsla borde egentligen ha gripit majoriteten i bevillningsutskottet, men så är tyvärr inte fallet. När vi från oppositionen lägger fram motioner här i riksdagen om ändring av skatteregler avvisas de ibland av utskottsmajoriteten med motiveringen att de skulle innebära ett genombrytande av principerna i skattesystemet. Här är det verkligen fråga om ett högst betänkligt genombrott, men nu reagerar inte bevillningsutskottets majoritet, ty nu är det fråga om en regeringsproposition. Det förslag som finansministern har framlagt slår blint mot goda och onda. Och med »onda» avser jag då dem som enligt socialdemokratisk uppfattning varit så osolidariska att de skaffat sig större villor, d. v. s. gått över gränsen för vad finansministern själv menar med begreppet egnahem. Ägarna av sådana är ju, som finansministern sade för några år sedan, »vårt folk», så de skall inte drabbas av detta förslag. Den förra kategorien, de som har varit så oförståndiga att de gått över gränsen och sedan utsatts för en fortgående penningvärdeförsämring, frågar sig emellertid varför just de skall bli lidande på inflation, en utpräglad bostadsbrist som drivit värdena i höjden och en rekordhög ränta — allt omständigheter som följt den socialdemokratiska politiken i spåren som en skugga. Med fast penningvärde och normalt underhåll borde en villa näppeligen stiga i värde med tilltagande ålder. Den får inte något antikvärde som t.ex. silver, möbler och orientaliska mattor. Möjligen kan vissa ödetorp, som är väl belägna vid stränderna, eller maskstungna härbren få ett antikvärde, men det är ju inte om dem vi talar i detta sammanhang. Ett annat skäl för den progressiva intäktsberäkningen anges vara att diskontot har stigit sedan schablonmetoden infördes. Detta borde, anses det, medföra högre intäktsprocent. Visserligen övergav socialdemokraterna efter lång tvekan sin fixa idé om den fixa lågräntan — och nu har vi drabbats av en ränta på rekordhög nivå — men det torde knappast vara tillrådligt att variera beskattningsreglerna efter växlingar i diskontot. Då skulle ju intäktsprocenten sänkas med sjunkande diskonto, och det är väl ingen här i kammaren som anser det vara realistisk politik att variera reglerna på det sättet. Förslaget får de mest besynnerliga konsekvenser just därför att det främst riktar sig mot villor vilka betraktas som lyxvillor. Herr Sjöholm har redan berört denna fråga och undrat: Vad är egentligen lyx? Ja, vem i denna kammare åtar sig att definiera begreppet lyx? Vad den ene betraktar såsom lyx är för den andre ett nästan oundgängligt behov. Att dra en objektiv gräns mellan lyx och icke lyx torde vara alldeles ogörligt. Jag tror inte ens herr Brandt vill åta sig något sådant. Nu är det ingenting som hindrar att en och samma ägare har flera villor som utgör självständiga beskattningsobjekt. Om dessa var för sig har ett taxeringsvärde understigande 100 000 kronor slipper man straffskatten. Det går mycket väl för sig att ha ett fritidshus i fjällvärlden, ett på Västkusten och ett på Gotland, samtidigt som man har en stor lyxvåning i Stockholm utan att behöva drabbas av någon lyxskatt. Det går också bra att ha villor så långt bort som på Costa del Sol eller Costa Brava eller t.o.m. på Bermudaseller Bahamaöarna. De ligger utanför finansdepartementets räckvidd och kan inte bli föremål för beskattning. Ett sådant villaägande synes vara en av socialdemokraterna så att säga sanktionerad lyx. Det tas inte heller ut skatt av människor som placerat kapital i frimärken, antikviteter eller silver. I konsekvens med förslaget borde man egentligen beskatta en beräknad ränta även på sådant kapital. Det anser man sig inte kunna göra. Men personer som har placerat pengar i en villa skall betala skatt efter alldeles speciella regler. En del villaägare har skaffat sig en större villa därför att familjemedlemmarna växer i ålder och antal, vilket ju är naturligt och normalt. Andra kanske har gjort det av yrkesskäl, t.ex. en utövande musiker som behöver ett ljudisolerat rum. Eller anledningen kan vara ett starkt behov av ett eget arbetsrum. Jag känner till ett sådant fall, herr Brandt. En läkare som bedrev forskningsarbete och av det skälet skaffade sig en större villa får sin villainkomst ökad med 6 000 kronor. Jag hoppas att herr Brandt kan ge honom ett råd om hur han skall få råd att betala den ökade skatt som detta medför. När han skaffade sig den något större villan just för att få ett särskilt arbetsrum, hade han gjort upp ganska ordentliga kalkyler för att det hela skulle gå ihop. Nu rubbas kalkylerna helt. I likhet med herr Magnusson i Borås reagerar jag mot vad jag vill kalla en kvantitativ rättsuppfattning. Den uppfattningen kom också till uttryck i anförandet av herr Andersson i Essvik: Är det bara tilräckligt få som drabbas av det nya skattesystemet, spelar det ingen roll. Herr Andersson sade att det här rör sig om ganska få skattebetalare, och jag tror att han nämnde något antal. Enligt propositionen finns det 12 000 villor med ett taxeringsvärde över 125 000 kr. men det är 25 000 som drabbas av de skärpta reglerna. Det fåtal som herr Andersson talade om påläggs ändå en ny börda. För övrigt är inte antalet så litet, även om man kan säga att dessa villaägare är få i förhållande till det totala antalet, 800 000. Vad är det för rättsbegrepp man förförsöker införa när man vill att skattereglerna skall utformas efter ett kvantitetsresonemang, där man inte bryr sig om fåtalet? Förslaget tar ju inte den ringaste hänsyn till familjens storlek eller andra aldrig så väl grundade skäl för att skaffa sig en större bostad. Människornas oändligt varierande behov och önskemål får inte något utrymme i detta system. Främst torde det vara ägare till äldre villor som träffas av förslaget. De har amorterat ned sina lån, sade herr Brandt. Ja, de har dessutom levt i föreställningen att de därigenom skulle ha en relativt billig bostad på äldre dagar. Nu kullkastas deras ekonomiska kalkyler helt av den skärpta beskattning som propositionen innebär. De frågar sig — med rätta — varför just deras sparform skall utsättas för en sådan särbeskattning. Dessa ägare av äldre villor har ju redan ett lägre ränteavdrag. Jag kan berätta om ett fall som jag känner väl till, eftersom jag haft tillfälle att gå igenom deklarationerna för ifrågavarande villafastighet. Under alla år, så när som på två år, har deklarationen visat överskott. Vid de två tillfällen då detta inte var fallet hade villan blivit 20 å 25 år gammal och reparationerna var under dessa båda år ovanligt omfattande. Nu skall alltså överskottet beskattas efter en alldeles speciell progressiv skala. Vi har hört, jag tror även här i kammaren, att finansministern som den högste vårdaren av valutareserven och betalningsbalansen — och att de inger honom bekymmer kan jag förstå — inte ser med helt blida ögon på svenska folkets allt flitigare flykt till sydligare breddgrader. Men det finns alltjämt, herr finansminister, människor som inte varit på vare sig Mallorca, Kanarieöarna eller Rhodos och som inte heller har fritidshus i skärgården, i fjällen eller någon annanstans. De vill ha det valfrihetens samhälle som statsministern i 1962 års valrörelse talade så varmt för, och de har föredragit att sätta in sina pengar i den permanenta bostad, där de dock vistas under mer än elva månader av året. Skall de inte få ha den valfriheten längre? Deras sparande tycker jag att även finansministern bor de se med alldeles särskilt stort välbehag och uppmuntra i stället för extrabeskatta. Nog måste det väl för dessa människor te sig både obilligt och orättvist att de skall drabbas av denna särbeskattning samtidigt som stora indirekta generella bostadssubventioner «utgår även till hyresgäster som har mycket höga inkomster. Trots detta åberopas i propositionen rättviseskäl och bostadssociala skäl för förslaget. Jag tror i likhet med herr Sjöholm att förslaget är partipolitiskt betingat. Man överger principer och saklighet och lägger fram ett förslag för att tillgodose önskemål som icke har med likformighet och rättvisa i beskattningen att göra. Medan jag ändå har ordet skall jag helt kort bemöta herr Andersson i Essvik. Han — och kanske även herr Brandt — var inne på frågan om kostnaderna för dessa villor och om var gränsen går mellan egnahem och andra villor. En färsk uppgift ger vid handen att 58 procent av gruppbyggda småhus — lägg märke till att det är fråga om gruppbebyggelse och inte om separat uppförda småhus — som uppförts i stockholmsområdet under första haälvåret 1965 har dragit en produktionskostnad av över 130 000 kronor. Detta visar bättre än mycket annat vilka som verkligen kommer att drabbas av detta förslag. Det finns anledning fråga sig om Sverige måste vara föregångare även på detta: område och införa en så drastisk beskattning av villaägarna. I Danmark har man gått en helt annan väg och i år sänkt intäktsprocenten från 4 till 2. Man har där vidare sehablonavdrag på 1 procent av taxeringsvärdet — minst 400 och högst 2 000 kronor. Därutöver får villaägarna göra avdrag för fastighetsskatt samt för räntor och andra avgälder som är förbundna med villan. Så ser man alltså på denna sak i Danmark. Men där har den socialdemokratiska regeringen inte majoritet att göra vad den vill utan måste ta hänsyn till vad den andra hälften av folket önskar. Det tycker jag att också vår finansminister någon gång borde göra.

Herr talman! Med anledning av vad herr Björkman sade vill jag betona att han alldeles tycks förbise att det är fråga om en schablonmetod. Att en sådan måste slå ojämt, ligger i sakens natur. Avsikten med denna schablonmetod var ursprungligen att beskatta räntan på kapitalet i fastigheten. De som förberedde förslaget var synnerligen angelägna om att dra paralleller mellan villaägare och vanliga hyresgäster; de senare får ju betala framför allt hyresvärdens kapitalkostnader men även hans övriga kostnader. På samma sätt bör gäldräntan även när det gäller villaägare betraktas som en hyreskostnad. Herr Björkman vill att staten helt enkelt skall betala denna del av hyran åt villaägarna.

Detta faktum skall man ha klart för sig. Det är alltså inte här fråga om en skattehöjning i vanlig mening, utan om att ta bort en favör som villaägarna men inte vanliga hyresgäster haft.

Herr talman! Låt mig bara till herr Björkman säga att jag lika litet som han kan ge någon definition av vad som är lyx och vad som inte är lyx i fråga om bostäder. Men nog kan man väl vara överens om att villor med till hörande i berg insprängda rum för lyxbåtar, och villor som till sin utformning motsvarar de olika villaägarnas extrema smak är lyxvillor. Var gränsen nedåt skall dras, vill jag däremot inte uttala mig om. Jag råkade använda ordet »drabba» då jag talade om denna nya skatt, och det har tydligen missförståtts. Jag vill erinra om att det ordet ju användes om litet av varje. Vi säger t.ex. att vi drabbas av omsättningsskatten. Närmaste anledningen till att jag begärde ordet på nytt var det exempel på dyra småhus som herr Björkman anförde. En villa som har ett produktionsvärde av 138000 kronor skulle, med den metodik som används vid taxeringen, få ett taxeringsvärde av ungefär 110 000 kronor. Låt mig också ta ett extremt exempel för att visa hur den nya lagstiftningen drabbar den enskilde. En herre, och för all del, även en dam som har olyckan att bo i en villa som har ett taxeringsvärde av 125 000 kronor kommer ju att i full utsträckning drabbas av detta finansministerns senaste utspel.

Jo, sammanlagt 225—250 kronor om året. Jag vågar påstå att vederbörande knappast skulle märka en sådan merkostnad. Dessutom bör man egentligen inte räkna som jag gjort i det anförda exemplet, utan man bör i stället ta hänsyn till medeltalet. I så fall blir resultatet i detta fall en merkostnad på omkring 100 riksdaler per år.
Herr talman! Herr Brandt vidhåller sin uppfattning om de subventioner villaägarna får skattevägen. Men, herr Brandt, vi måste dock försöka sätta oss in i vad den konventionella metod som användes före 1953 verkligen innebar. Den betydde att man tog upp det verkliga värdet av hyresförmånen, en gång i tiden beräknat till 7 procent, och sedan fick dra av kostnaderna för reparationer, underhåll, vatten, renhållning, sotning m.m. Dessutom fick man på den tiden dra av en värdeminskning på 1,5 procent, plus tomträttsavgälden. Då fanns inte det schablonavdrag på 200 kr. som senare tillkom i samband med fastighetstaxeringarna. På detta sätt kom man fram till vad som var den verkliga nettointäkten på fastigheten, detta är vad som åstadkommes med den konventionella metoden. Då kan det inte bli tal om några skattesubventioner. Herr Brandt sade att den villa som står upptagen längst ned i propositionens tabell på sista sidan och som har 500 000 kronors taxeringsvärde är värd minst 700000 kronor. Nej, om herr Brandt tar kontakt med mäklare, kommer herr Brandt att få veta att dessa villors försäljningsvärde i många fall ligger under taxeringsvärdet. Det förhåller sig inte alls på det sätt som herr Brandt tror. Herr Andersson i Essvik försökte att lägga ut texten om vad som egentligen är lyx, men hans utläggning visade bara hur svår denna gräns är att dra. är det verkligen lyx, herr Andersson i Essvik, att ha en orginell smak? Om detta skall vara avgörande, är det många som kostar på sig lyx. Herr Andersson i Essvik säger vidare att det blir kanske för dessa villaägare 225—250 kronor i ökad skattbelastning eller t.o.m. ännu mindre, om man tar ett medeltal. Men vad vill herr Andersson i Essvik att den person skall göra som måste öka sin inkomst med 30 000 kronor för att komma ut med skatten på villan och som inte vet varifrån han skall ta dessa pengar? Om han realiserar andra tillgångar exempelvis aktier drabbas han av aktieförsäljningsskatten. Han kommer ändå efter ett antal år till den gräns när han inte har fler tillgångar att realisera och han alltså måste sälja sin villa. Men vem kan då köpa den? I dag kan han kanske sälja den, låt vara med ganska stor förlust, och det var ju inte heller vad han räknat med. Om han däremot väljer alternativet att under ett antal år behålla villan med tanke på sin växande och ganska stora familj, måste han så småningom ändå sälja och skaffa sig en lägenhet i stället. Och i det läget har han inte annat att göra än att följa statsministerns råd: Ställ Er i bostadskön!